Herr talman! Monica Green har frågat mig vad jag avser att göra för att E20, Europaväg 20, ska bli fyrfältsväg genom Skaraborg. För att förbättra transportinfrastrukturen beslutade regeringen förra året, efter ett omfattande arbete med stor lokal och regional delaktighet, om en historisk infrastruktursatsning på närmare 500 miljarder kronor fram till år 2021. Inom dessa ramar ryms såväl kapacitetshöjande åtgärder som trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom det statliga vägnätet i den nationella planen och i länsplanerna för regional transportinfrastruktur. I den nationella planen för åren 2010-2021 ingår satsningar på drygt 2,1 miljarder kronor för sträckan E20 Örebro Göteborg. Två av de specifikt utpekade objekten i den nationella planen ligger i Skaraborg, nämligen förbi Hova med en kostnad på 392 miljoner kronor och trafikplats Jung med en kostnad på 64 miljoner kronor. Just trafikplats Jung är, genom ett regeringsbeslut tidigare i år om förskottering, möjlig att byggstarta redan till hösten. Jag kan konstatera att Monica Greens påstående att Trafikverket skulle ha fått i uppdrag av regeringen att planera för två-plus-ett-vägar inte stämmer. Något sådant uppdrag har inte lämnats. Monica Greens påstående om att regeringen gett upp tanken att på lång sikt bygga ut E20 genom Skaraborg till fyrfältsväg eller motorväg saknar därigenom täckning i verkligheten. Däremot har jag erfarit att Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, berörda kommuner och Trafikverket inför kommande planperioder har tagit initiativ till studier som syftar till att genom trafikslagsövergripande fyrstegsanalys undersöka alternativa standarder, såväl motorväg som mötesfri landsväg, för E20 genom delar av Skaraborg. Det är positivt att vi får ett brett och allsidigt beslutsunderlag i frågan.

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i slutet av Catharina Elmsäter-Svärds svar, nämligen att Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, berörda kommuner och Trafikverket gör studier, försöker flytta fram positionerna och titta på alternativa standarder. Det stämmer helt och hållet. Vi har varit och är en aktiv region. Tidigare var det Socialdemokraterna tillsammans med Centern och Folkpartiet och numera är det en annan konstellation, men fortfarande med Socialdemokraterna i styret i regionen, som tar en stor och aktiv del när det gäller just infrastruktursatsningar. Det här är nationella vägar vi pratar om, och det tråkiga är att regeringen nu tvingar kommuner och regioner att fixa det här för att ni inte klarar det. De ska tvingas säga upp sjukvårdspersonal och lärare för att ha råd att satsa på vägar och järnvägar därför att staten inte tar sitt ansvar. Ni satsar många miljarder, och varje gång man gör en satsning blir det ju mer än förra gången. Så var det också varje gång vi gjorde satsningar. Det blir mer varje gång. Men det är bra att det blir mer. Ändå blir det inga stora satsningar på E20 från statens sida, utan man förväntar sig att det ska komma medfinansiärer och att kommuner och regioner ska göra det i stället. När jag satt i trafikutskottet då hände det grejer i Skaraborg, måste jag säga. Då fick jag vara med och ta det första spadtaget på riksväg 26 utanför Gullspång, där det behövdes en ny sträckning. Vi gjorde en ny förbifart i Skultorp, den första fyrfältsvägen i Skaraborg. Och Göran Persson var nere och tog det första spadtaget på E20 Lundsbrunn-Holmestad. Sedan vann ni valet och nu händer ingenting på E20, därför att ni satsar på andra delar av Sverige och därför att ni gör andra prioriteringar. Det är lite märkligt, för det finns borgerliga ledamöter hemma i Skaraborg som åker omkring och lovar att de ska fixa E20 på fyra år och med väldigt snabb lösning. Sedan kommer de hit och röstar emot satsningar på E20. Det är tragiskt att vi har sådana politiker som säger en sak hemma men gör en annan sak här i Stockholm. Vi vill ha fyrfältsväg i Skaraborg. Och det är bra att det blir en satsning på Hova. Men tyvärr blir det bara två-plus-ett-väg där. Trafikverket har skrivit till regionen om fyra förslag, och alla de fyra förslagen är två-plus-ett-väg. En enig region gjorde en budget för att se hur mycket man skulle ha råd med. Nu har borgarna hemma försökt vränga till det igen. Allt dåligt som görs vill de påstå är sossarnas fel, så nu påstår de hemma i Skaraborg att det är sossarnas fel att inte borgarna satsar på E20 nationellt och försöker få det till att det är regionens fel. Det gör man för att man vill slippa ta ansvar. Man hänvisar till att regionen borde ha satsat mer, som vi har gjort tidigare, och det vill jag att regionen ska göra. Men inget av partierna hemma i regionen har mer pengar att satsa på till exempel fyrfältsväg. Det är regeringen som borde satsa mer på E20 och inte tvinga regionerna att nu säga upp sjukvårdspersonal för att kunna satsa på två-plus-två-väg utanför Hova.

Herr talman! Först vill jag instämma i ett mycket bra svar från infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Jag noterar hur Monica Green säger att hon har svårt för politiker som säger en sak här i riksdagen och en annan sak när de kommer hem till sina hemlän, och det är väl en av de få saker som jag håller med henne om av det hon talar om i dag. I Sverige har vi i dag en ordning där regionerna har ett allt större ansvar för att vara med och sköta prioriteringar när det gäller infrastruktur inom den egna regionen. Det är en ordning som de flesta partier tycker är bra. Det är också en ordning som gäller i Västra Götaland som det här handlar om. Det innebär en möjlighet för lokala politiker men också ett ansvar. För några veckor sedan krävde Isak From, en socialdemokratisk riksdagsman från mitt hemlän Västerbotten, i den här talarstolen att regeringen skulle bygga ut Sagadals flygplats. Men ingen av hans socialdemokratiska kolleger i region Västerbotten ville prioritera det. Det finns inte heller några pengar avsatta för nya flygplatser i Socialdemokraternas skuggbudget. Nu vill Monica Green, socialdemokrat från Västra Götaland, att man ska bygga fyrfältsväg genom Skaraborg i hennes hemlän. Men hennes socialdemokratiska partikolleger i regionen vill, enligt det regionstyrelse beslut jag har tagit del av från den 22 februari i år, inte alls bygga fyrfältsväg, utan man vill bygga två-plus-ett-väg. Det finns inte heller några extra pengar för motorvägsbyggen i Socialdemokraternas skuggbudget här i riksdagen. Mönstret går igen när socialdemokrater i riksdagen kräver satsningar på olika infrastrukturprojekt runt om i vårt land utan att ha vare sig stöd från de regionala politikerna därhemma eller pengar avsatta i skuggbudgetförslag eller liknande. Om detta är ansvarsfullt eller ens trovärdigt överlåter jag åt dem som följer debatten att avgöra.
Herr talman! Det var svårt att hänga med i vad Monica Green gjorde eller inte gjorde när hon satt i trafikutskottet. Det var dock otroligt mycket textmässiga budgetsatsningar på vad man skulle göra i infrastrukturen. Tyvärr saknade den tidigare planen 65 miljarder. Det kan vara en fördel om man också finansierar. Enligt Monica Green görs det ingenting längs med E20. Det må så vara. Men tittar man på vad som faktiskt händer på E20, och inte bara just där Monica Green bor, finns Trollered och Ingared med i planen. Där görs det motorväg. På sträckan Ingared-Alingsås sker byggnation av motorväg 2009-2012. Genomfart Alingsås har planerad byggstart 2016-2018. Det ska bli motorväg eller fyrfältsväg, och det pågår en vägutredning. Sträckan Alingsås-Vårgårda har planerad byggstart 2019. Det ska bli motorväg, och där pågår en vägutredning. Vi har också Trafikplats Jung, som jag nämnde tidigare. När det gäller Skara-Götene, som inte är aktuell i planen 2010-2021, har man tittat på en mötesseparering, men där har man avbrutit arbetsplanen i den delen, kopplat till vidare diskussioner. Förbi Götene har vi redan motorväg i trafik. Förbi Mariestad tittar man i förstudie på mötesseparering. Detsamma gäller Förbi Hova. Det händer alltså en del, dock inte tillräckligt. I Sverige har vi den mellan de stora städerna Malmö, Göteborg och Stockholm. Det kan vara bra att känna till att just på sträckan genom Västergötland och Skaraborg har vi bitvis ganska höga olyckstal. Det går också mycket tunga transporter här på grund av företagandet och inte minst landsbygdsföretagandet i regionen. De objekt som finns med i nuvarande plan gör faktiskt att vägstandarden blir jämnare, att man får en bättre framkomlighet och att trafiksäkerheten ökar. Vi har dock inte motorväg hela vägen, vilket var det som efterfrågades. Tittar man på de trafikmängder som går på E20 genom Skaraborg kan man se att det på olika delsträckor rör sig om knappt eller drygt 10 000 fordon per dygn. Riktvärdet när man talar motorväg brukar vara 18 000 fordon per dygn. Det är väl det som har satt i gång diskussionerna om trafiksäkerhet, framkomlighet och miljömässighet. Det handlar också om hur man ska få en bättre standard, och här kan även mötesfria vägar vara okej. Med två-plus-ett-vägar, som man känner igen på mittsepareringarna, vet vi att antalet döda och allvarligt skadade minskar enormt mycket. Motorvägsstandard skulle man kunna tänka sig runt och förbi Mariestad, för där börjar man kanske närma sig 18 000 fordon per dygn. Det är riktigt och rimligt att ta till sig att det ändå görs en del. Det är dock inte motorväg hela vägen. Att fyra delsträckor som inte är mötesfria och som inte håller tillräckligt bra standard i dag inte ingår i den nationella planen är riktigt. Men det är också där man fokuserar på att ta ett omtag för att se vad man kan göra.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag gillar det resonerande sätt som Catharina Elmsäter-Svärd har om att vi behöver ha mötesseparerade vägar för trafiksäkerhetens skull och för att trafiken ska flyta bättre. Jag respekterar det och tycker att det är en bra tanke. Och skulle man mot förmodan bygga två-plus-ett-väg kan man se till att man bygger på ett sådant sätt att man senare kan få ytterligare en fil. Skälet till att jag ställde interpellationen är att vi därhemma i Västra Götaland har borgerliga ledamöter som försöker få det till att det är sossarnas fel att det inte satsas på E20. De hävdar att regionen ska satsa på två-plus-två-väg men inte regeringen. Trots att de hade en gemensam budget för infrastruktursatsningarna förra året och hade lika mycket pengar avsatta reserverade de sig den 22 februari. Moderater och andra borgerliga ledamöter ägnar sig åt ett spel för gallerierna när de påstår att de kan satsa på två-plus-två-väg fast de inte kan det, för de har det inte i sin budget. De gör det för att det är valrörelse därhemma och för att försöka vinna några kortsiktiga poäng. Men i själva verket är det så att det är Socialdemokraterna, tidigare tillsammans med Folkpartiet och Centern och nu i en annan konstellation, som tar ansvar för att det satsas på infrastruktur. Det är två-plus-två-väg vi måste ha, Catharina Elmsäter-Svärd, inte motorväg. Jag är inte emot motorväg, men jag talar om två-plus-två-väg för att få en smidig lösning för all den godstrafik och persontrafik vi har. Det gäller dem som åker mellan Stockholm och Göteborg men också allt gods som kommer från Bergslagen och nedåt. Vi måste hitta lösningar för E20 så att vi i framtiden ska kunna ha tillväxt i Skaraborg - även i norra delen där den aktuella sträckningen vid Hova ligger. Jag beklagar att vi har borgerliga ledamöter som ägnar sig åt spel för gallerierna och påstår att ska satsa pengar som de inte har. Det är i stort sett samma personer kör det spelet här i riksdagen. Ni har kolleger i trafikutskottet som hemma i Mariestad säger att de ska fixa E20 på fyra år. Sedan åker de hit och röstar med regeringen, och då blir det ingenting av det. Jag retar mig på att det säger en sak här och en sak därhemma.

Herr talman! Som jag sade i mitt tidigare inlägg vill inte Monica Greens partikamrater i Västra Götalandsregionen bygga fyrfältsmotorväg. Man föreslog i stället på ett regionstyrelsesammanträde den 22 februari i år att man ska bygga två-plus-ett-väg. Allianspartierna har reserverat sig mot det beslutet och vill i stället jobba för att bygga fyrfältsmotorväg vid E20, bland annat vid Hova. Detta har Socialdemokraterna i Västra Götaland tidigare varit positiva till, men där har man svängt. Nu ska det som sagt bli omval i Västra Götaland. Då kan man notera, herr talman, att Monica Greens partikamrater på lokalplanet tänker söka väljarnas stöd tillsammans med Miljöpartiet. Det är samma miljöparti som har sagt att det inte ska byggas en enda meter motorväg till i Skaraborg. Det blir intressant att se hur man ska kunna samarbeta med ett sådant parti. Det är kanske därför man är lite försiktig i talarstolen här och inte vill kalla det motorväg. I stället för att ställa frågor i riksdagen och ta upp detta i talarstolen här borde Monica Green kanske försöka påverka sina partikamrater i regionen. Ni som följer debatten i Västra Götaland via tv och vill ha fyrfältsmotorväg i Skaraborg bör kanske välja regionpolitiker som vill bygga det och inte tänker samarbeta med partier som har sagt att de inte vill bygga motorväg alls. Sannolikheten för att staten är med och bygger dyrare vägar än vad regionpolitikerna vill är väldigt liten. Jag har också svårt för politiker som säger en sak i talarstolen i riksdagen och en annan hemma. Det är väl det enda som vi kan vara eniga om.

Herr talman! Jag inser ju hur det kan vara, men när jag lyssnar känns det ibland som om debatten kanske skulle ha förts någon annanstans. Om vi inte bara håller oss till enskilda sträckor vill jag säga att våra Europavägar har varit ett nationellt perspektiv, och det viktiga är att se över hur vi kan få bättre framkomlighet och hur vi kan öka trafiksäkerheten. Vi vet att man under många år har jobbat för att E20 ska bli motorväg ända upp till Stockholm. Det har aldrig funnits med i sådana planer, även om det finns delsträckor med motorväg. Om det inte finns mark att ta i anspråk eller om det handlar om finansiering tittar man på hur det ser ut med antalet tunga fordon, hur olycksstatistiken ser ut och hur man kan göra med mer begränsade medel. Då får vi en diskussion om mötesseparering. När vi hade de första diskussionerna om två-plus-ett-vägar var jag en av dem som inte tyckte att det var så bra, men jag har ändrat mig. När det gäller bättre framkomlighet för att slippa få olyckliga omkörningar, inte minst med tung trafik, har mittseparering gjort skillnad. Vi kan också se att olycksstatistiken har sjunkit. Jag kan därför se att det kan vara ett alternativ. Alternativen är två-plus-två-väg, två-plus-ett-väg eller motorväg. Jag tycker att det är bra att man för ett resonemang om vad som är möjligt och hur man ska gå vidare när det gäller de återstående sträckorna. Det är självklart att vi ska ha en sådan standard på våra Europavägar att de kan kallas Europavägar. Just den här sträckningen ingår tyvärr inte i det som annars kan vara en möjlighet när man vill hitta finansiering, nämligen TNT-nätet, det transeuropeiska nätverket för infrastruktur. Där kan man få en EU-medfinansiering. Just de här sträckorna ligger inte med där, vilket kanske hade varit en fördel. Oavsett vad som händer i valet i Västra Götaland, eller vad som har sagts tidigare har vi att konstatera var vi står och vad vi kan göra. Det är vad vi har att förhålla oss till. Det finns delar av vägen som har kommit i gång och där man har planer på gång. Det är fortfarande fyra sträckor som inte är okej. De är inte mötesseparerade, de har inte tillräckligt hög standard och de ingår i dag inte i den nationella planen. Det är där diskussionerna har påbörjats. Vi återkommer om när de möjligen kan komma med i en nationell plan. Man ska nog inte göra för mycket väsen av vad folk säger eller inte säger; det är det som sker som människor kan räkna med.
Herr talman! Det där sista kan jag hålla med om. Jag tycker att Catharina Elmsäter-Svärd har ett bra sätt att resonera. Vi ska ha så bra lösningar som möjligt, och vi ska titta på vad som faktiskt sker. Jag är stolt över att det hände saker när jag satt i trafikutskottet. Vi tog det första spadtaget och vi tog oss an nya vägsträckor i Skaraborg. Tyvärr har det inte hänt någonting på fyra år, mer än att det som vi påbörjade har färdigställts. Jag ställde interpellationen eftersom jag tycker att E20 är en nationell angelägenhet. Det borde vara statens ansvar att satsa på två-plus-två-väg. Politiker hemma försöker göra en grej av detta. Trots att det inte finns mer pengar avsatta i budgeten i regionen påstår de borgerliga ledamöterna att de kan reservera sig till förmån för något som inte finns. Trafikverket skrev till regionen om fyra alternativ - alla alternativen var två-plus-ett-vägar. Man skulle välja ett av dem. De borgerliga ledamöterna reserverade sig då till förmån för något som inte fanns för att kunna göra en grej av det i valrörelsen. Det är bara ord. Det är ett spel för gallerierna från de borgerliga ledamöterna. Jag vill att man ska gå från ord till handling och faktiskt se till att det händer saker med E20 så att vi får en två-plus-två-lösning. Socialdemokraterna ville regera tillsammans med Folkpartiet och Centerpartiet i regionen - det har vi gjort i många år på ett framgångsrikt sätt. Centern och Folkpartiet har valt att avstå från det framgångsrika konceptet. Nu har de hoppat av det samarbetet för att de hellre ville samarbeta med Moderaterna. Det beklagar jag. Nu går Socialdemokraterna till val på egen hand med sin politik. Vi får se vad som händer. Kanske Centern och Folkpartiet tar sitt förnuft till fånga efter valet den 15 maj.
Herr talman! Det får inte bli någon förvirring och vi ska inte tolka Monica Greens sista inlägg som att det bara hände saker förut och att det nu inte händer någonting förutom det som har beslutats av en tidigare S-regering. Jag brukar säga om infrastrukturplanering att det händer att jag är ute och klipper band för sådant som Björn Rosengren en gång i tiden beslutade; då förstår ni hur långa ledtider vi har. Faktum är att i den nationella plan som är beslutad av den här regeringen i höstas finns sträckan Tollered-Alingsås, Förbi Hova, genom Alingsås, Trafikplats Jung och Vårgårda. Det är inte så att det inte händer någonting. Om man ska tolka debatten på ett annat sätt handlar det om behovet av bra infrastruktur och bra transportmöjligheter, inte minst säkerhetsmässigt för dem som kör på våra vägar. Bra vägar är också viktiga för ett bra näringsliv, även i områden som Skaraborg.